Fru talman! Lars Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att höja ersättningsnivåerna vid arbetslöshet. Låt mig inleda med att säga att jag delar Lars Johanssons oro för våra arbetslösa ungdomar. Sverige har under flera år haft en hög ungdomsarbetslöshet. Arbetslösheten bland unga uppgick till 25,2 procent i februari 2012. Drygt hälften av dem var dock heltidsstuderande.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 Alla som kan arbeta ska arbeta efter egen arbetsförmåga. Det ska löna sig bättre att arbeta. Det ska vara enkelt och billigt att anställa. Matchningen ska utvecklas. Vi prioriterar arbetslinjen och en aktiv arbetsmarknadspolitik före höjd arbetslöshetsersättning.

Fru talman! Nu har det gått fem och ett halvt år sedan vi fick en moderatledd regering. Det gör att vi nu kan utvärdera de åtgärder som denna regering har vidtagit. Man gick till val på att man bland annat skulle skapa fler arbetstillfällen och lade fram ett program för det. Vi kan nu konstatera att den politiken har lett till ökad arbetslöshet och framför allt till ökad ungdomsarbetslöshet. Precis som Hillevi Engström säger i sitt interpellationssvar, som jag tackar för, har regeringen inte för avsikt att höja ersättningsnivåerna. Det var ju det som var min fråga till arbetsmarknadsministern. Det beklagar jag djupt. Jag kan tydligt se vilken prioritering som regeringen gör. När vi summerar kan vi notera att man har prioriterat andra saker. Det har inte handlat om att det inte finns resurser, utan det handlar om hur man använder resurserna. Man har gått fram väldigt aktivt och infört jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt krogmoms etcetera. Det har kostat ungefär 115 miljarder kronor. Trots att dessa åtgärder skulle leda till ökad sysselsättning också bland ungdomar har de lett till ökad arbetslöshet. Då måste man ställa sig en fråga, och det borde också arbetsmarknadsministern göra. Även om arbetsmarknadsministern inte är ansvarig för alla delar av denna politik, ingår arbetsmarknadsministern i ett regeringskollektiv. Denna politik är fullständigt misslyckad. Jag ska återkomma i ett senare inlägg och redovisa ytterligare siffror på det. Men låt oss börja med varför jag tycker att det är så angeläget att ersättningsnivåerna ska höjas. Som framgår av den interpellation som jag har ställt besökte jag en sådan inrättning som ni har inrättat. I dag finns ungefär 30 000 personer i fas 3. De har en ersättningsnivå som ligger på ungefär 340-680 kronor om dagen. Det ger en genomsnittlig inkomst på ungefär 10 000 kronor. När man möter dessa människor, och framför allt de ungdomar som blir allt fler i denna fas 3-åtgärd, och ser den håglöshet som finns där blir man förskräckt över den situation som dessa personer befinner sig i. Det gäller framför allt hur de upplever arbetsmarknaden och staten i det här sammanhanget och regeringens sätt att se på dessa grupper i samhället. Varför ska de hela tiden trampas på? Varför höjer man inte ersättningsnivåerna så att folk kan leva på ett rimligt sätt? Varför leder denna politik som regeringen står för till att fler och fler hamnar i försörjningsstöd och får kontakta socialkontoren i de olika kommunerna? Jag tog som ett exempel i interpellationen att det i Västsverige 2006 var 51,5 procent av ungdomarna mellan 18 och 24 år som hade a-kassa. Hur många är det i dag, tror ni? Det är 5,7 procent. Systemet med att sänka ersättningsnivåerna, göra det väldigt mycket dyrare att vara med i a-kassan och ställa högre krav för att få vara med i a-kassan har gjort att allt fler unga människor inte längre är med i a-kassan och därför också hamnar i läget att de kanske från första dagen de är arbetslösa måste söka upp socialkontoret. Denna fråga avfärdar arbetsmarknadsministern med att bara säga: Vi prioriterar inte det.

Fru talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Jag vill haka på det som Lars Johansson just har försökt att beskriva med den ganska oroväckande utvecklingen på arbetsmarknaden för så många arbetslösa i dag. Det är en arbetslöshet som ökar, och de arbetslösa har en mycket tuff situation med sämre ersättningar än det exempelvis var 2006. Vi socialdemokrater föreslog att vi ska investera i jobb och utbildning för unga med sammanlagt drygt 57 000 platser inom högskola, vuxenutbildning, traineeprogram, utbildningsvikariat och så vidare. Men jag undrar varför Alliansen i stället väljer att fortsätta att lägga pengar på och utveckla den förvaring som fas 3 innebär. Man säger att det ska löna sig att arbeta, och det håller jag i och för sig med om, men jag förstår inte varför det inte ska finnas ett incitament och varför det inte ska löna sig för en arbetsgivare att anställa en arbetslös person. Vad är drivkraften för en arbetsgivare att låta en person gå över från fas 3 till anställning? Vi kan säga att det kostar 25 000 kronor, men i verkligheten blir det 30 000 kronor, för man blir av med de 5 000 kronor som man får i bidrag också. Jag tycker att det är väldigt motsägelsefullt. Jag undrar också varför ni inte stärker individen med utbildning så att det finns arbetskraft med den kompetens som företagen efterfrågar. Med utbildning stärker vi individen, företagen och landet internationellt i den konkurrens som råder så att exportindustrin fungerar på ett bättre sätt. En stark a-kassa vill vi ska omfatta alla löntagare. Det är avgörande för arbetslinjen. Vi vill stärka a-kassan och att den ska vara en tydlig omställningsförsäkring mellan två jobb. Jag undrar varför regeringen i stället väljer vägen att göra det mycket tuffare för de arbetslösa. Varför förändrar man a-kassan på det sättet att det blir svårare att kvalificera sig och färre får ut den ersättning som de känner att de borde vara berättigade till? Efter 2006 har det skett en omfattande nedmontering av det som tidigare utgjorde kärnan i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Omkring två tredjedelar av platserna inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har försvunnit. Även möjligheten att läsa på gymnasiet och komvux har beskurits kraftigt. Vi ser i dag ett systemskifte där det går mer åt hållet där vi ska konkurrera med låga löner i stället för med kompetens. Den här regeringen satsar på RUT-avdrag, momssänkning i restaurangbranschen och halverad arbetsgivaravgift för unga. Det satsas på sektorer där det ofta är deltids och timanställningar. Det är dålig facklig bevakning beroende på att till exempel hotell och restaurangbranschen har fått en sådan kraftigt ökad avgift för försäkringen på skattade medel. Det var utöver den tidigare 440 kronor, och runt 800 kronor får man betala på skattade medel på redan låga löner. Det är klart att man lämnar a-kassan och fackförbundet! Detta är en ganska medveten politik. När man tittar på det här ser man att det bildar ett mönster, och pusslet läggs ihop. I dag har vi ungefär 30 000 personer i den så kallade fas 3 med mycket dåliga ersättningsnivåer runt 65 procent, och många går på försörjningsstöd. Det är klart att om man går på den låga nivån är ett erbjudande om 10 000 kronor inom restaurangbranschen riktigt bra! Jag undrar: Hur kan det stärka landet? Hur kan det stärka Sverige, och hur kan det stärka individen?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

Det tolkas på många håll som att om man gör en försäkring riktigt dålig med sämre villkor och dessutom gör den dyrare kommer det att bli mer av en omställningsförsäkring. Jag hoppas att ministern lyssnar nu eftersom det här är en konkret fråga! På vilket sätt innebär det här med sänkta nivåer att det blir en omställningsförsäkring? Beror det på synen som regeringen har på människan? Om man har synen att arbetslöshetsförsäkringen ska vara ganska rimlig så att det går att ha en tillvaro mellan två jobb utan att bli fattig vill vi ha besked om det. Nu har regeringen efter sina ekonomiska teorier genomfört att vi ska förändra vårt beteende. Jag som är riksdagsledamot har gått in på Moderaternas hemsida och tittat på den så kallade jobbskatteavdragssnurran. Där kan jag läsa att jag har fått 108 312 kronor mer att röra mig med sedan regeringen genomförde de här förändringarna. Om jag registrerar mig med IF Metall som fackförening eller tittar på hur det ser ut för en lågavlönad person inom hotell och restaurangbranschen ser jag att en person med de förutsättningarna har fått 31 969 kronor. Det är alltså väldigt stor skillnad mellan vad jag har fått och vad den som jobbar inom hotell och restaurangbranschen har fått. Om jag går in och tittar på hur det ser ut för den som har varit arbetslös under den här tiden ser jag att den personen inte har fått någonting, bara sämre villkor. Om vi utgår från samma teori och gör arbetslöshetsförsäkringen usel, skulle det driva folk till jobb? Är det er teori? Betyder det också att det kommer att driva oss riksdagsledamöter eller höginkomsttagare till mycket mer arbete? Är det vad ni utgår från? Det som är så slående mer er politik är att ni verkar tycka att en arbetslöshetsförsäkring, en omställningsförsäkring, som gör att det är rimligt för den enskilde och för dennes familj att klara sig mellan två jobb, kanske börja studera och så vidare inte är bra. Om ni tycker att a-kassan förr gav högre arbetslöshet för att folk är lata, så säg det! Annars måste vi få en annan förklaring till vad som menas med att ni har reformerat arbetslöshetsförsäkringen till en omställningsförsäkring. Det handlar om villkor - sämre villkor - och det handlar om ekonomi och sämre nivåer. Jag vill avslutningsvis återigen påminna ministern om när vi hade en debatt om fas 3 och jag ställde två frågor: Varför göra dem fattiga? Och varför inte ge dem möjlighet till utbildning? På den första frågan svarade ministern - ni kan se det i riksdagsprotokollet - att det är för att regeringen tar ansvar för landets ekonomi. Därför ska det vara låga nivåer. På den andra frågan svarade hon att de har varit arbetslösa länge, så det är kanske inte lönt att ge dem utbildning. Är det den synen ni har på människor?

Fru talman! Politik är väldigt mycket att hantera målkonflikter. I den förra debatten hade vi en målkonflikt i det kommunala skatteutjämningssystemet mellan att utjämna väldigt mycket och att då betala i form av lägre tillväxt. I den här debatten är jag väldigt brydd. Jag har hört socialdemokrater många gånger tala ungefär som i de inlägg vi har hört tidigare, men de undviker då att tala om den målkonflikt som finns mellan hög a-kassa och låg arbetslöshet. Den är känd av OECD, svenska arbetsmarknadsforskare, IFAU, Lars Calmfors, utländska forskare. Det är ett etablerat resultat från många studier, i många länder och under lång tid. Ju högre a-kassa man har, desto högre arbetslöshet får man dess värre också. Det förefaller vara en målkonflikt. Man kan tycka att det beror på en mänsklig egenskap, men jag vill inte kalla det lathet eller använda några sådana ord som framfördes här tidigare. Det förefaller vara så att i ett modernt industrisamhälle finns denna målkonflikt. Min enkla fråga är: Anser Socialdemokraterna att den här målkonflikten finns? Accepterar ni den verklighetsbeskrivning som alla dessa internationella organisationer, forskare och andra pekar på och som också har framförts som kritik mot de förslag som har lagts fram vid era seminarier med den nya ledningen för den ekonomiska politiken, nämligen att man bortser från den här målkonflikten när man säger att man ska sänka arbetslösheten. Men förlåt, ni vill också höja a-kassan. De står i strid med varandra. Accepterar ni beskrivningen att det finns en målkonflikt här? Gör ni inte det utan säger att det är fritt fram, den här konflikten finns inte, förstår jag en del av inläggen. Men det strider i så fall väldigt mycket mot den etablerade arbetsmarknadspolitiska forskning, empiri och erfarenhet från Sverige och andra länder som faktiskt finns. Det är min fråga och det vore väldigt intressant om det fanns ett svar på den frågan från Socialdemokraterna, för det är ju så att säga en kärnfråga för hur man driver arbetsmarknadspolitik i Sverige. Är det så att man inte tycker att det finns en målkonflikt förstår jag er argumentation, men är det så att man faktiskt tar till sig den kunskap på det här området som finns och är väl etablerad blir debatten och diskussionen betydligt mer intressant. Var ska man ligga i denna balanspunkt mellan arbetslöshet och a-kassa? Det är den svåra frågan och den är intressant. Den är viktig.

Fru talman! Det var intressant av Carl B Hamilton att ta upp den så kallade målkonflikten. En lögn blir ju inte sanning därför att den upprepas gång efter annan. Det är inte på det sättet att det finns något direkt samband mellan ersättningsnivån och arbetslösheten. Det fungerar inte så. I så fall skulle man kunna jämföra de länder som har den absolut sämsta arbetslöshetsförsäkringen med de länder som har den bästa för att se om det fungerar så. Det är ju inte så. Det är betydligt mycket mer komplicerad materia. Det måste Carl B Hamilton erkänna, annars blir den här debatten nästan lite löjlig. Om vi tittar på det här seriöst kan vi se att till exempel OECD, som Carl B Hamilton hänvisar till, konstaterar att om man i en modern ekonomi ska ha en arbetsmarknad med ett optimalt funktionssätt förutsätter det en generös försäkring för att man ska kunna få en matchning som fungerar. En av de saker som absolut inte fungerar i dagens samhälle, fru talman, är matchningen på arbetsmarknaden. Det är någonting som industrin lider av. Man kan alltså inte få människor till de tjänster där man har behov av att anställa därför att det inte finns människor att anställa, eftersom arbetsmarknadspolitiken inte fungerar och för att matchningen inte fungerar. Här har ju regeringens politik gått fullständigt fel. Ska man leda Carl B Hamiltons logik till någon sorts politiska förslag måste det bli att Carl B Hamilton får föreslå sänkta ersättningsnivåer, eftersom arbetslösheten nu stiger hela tiden. Om det finns ett sådant samband borde Carl B Hamilton på något sätt i logikens namn motionera om att sänka nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det är inte så. Den forskning som Carl B Hamilton lite vårdslöst försöker diskutera existerar inte. I så fall skulle jag vilja se den forskningen presenteras av Carl B Hamilton. Det leder mig över till en fråga till arbetsmarknadsministern. Arbetsmarknadsministern vill inte höja ersättningsnivåerna och hänvisar till att reformeringen av försäkringen är en av regeringens viktigaste åtgärder tillsammans med jobbskatteavdraget för att bekämpa arbetslöshet. Frågan blir väldigt enkel, särskilt med anledning av Carl B Hamiltons lite märkliga inlägg här: Vilken ersättningsnivå är den optimala för att stärka arbetsmarknadens funktionssätt i Sverige? Den ersättningsnivå som man införde 2006 existerar ju inte. Vi har en helt annan ersättningsnivå i dag, relativt det löneläge som råder. I dag är det några få procent som har sin inkomst försäkrad i arbetslöshetsförsäkringen, och antalet sjunker hela tiden. Vilken ersättningsnivå är den optimala i regeringens teoribild? Det skulle det vara väldigt spännande att få veta. Och vilket forskningsstöd finns för det? Verkligheten säger ju att regeringens politik inte fungerar, eftersom arbetslösheten ökar. Det skulle vara spännande att höra hur långt ned man vill trycka ersättningsnivåerna för att regeringens politik ska börja fungera. Det skulle det vara jättespännande att få ministerns svar på. Jag utgår från att jag inte får något svar från Carl B Hamilton på den frågan. Sedan har arbetsmarknadsutskottets ordförande varit oroad över att så många står utanför försäkringen och sagt att man vill öppna upp försäkringen för fler. Det skulle vara spännande att höra om arbetsmarknadsministern delar arbetsmarknadsutskottets ordförandes oro för att den förda politiken stänger ute så många från försäkringen och om även arbetsmarknadsministern vill öppna upp försäkringen så att fler arbetslösa kan få del av den.
Fru talman! Jag vill också tacka för interpellationen. Jag har redan stått här i kammaren vid flera tillfällen i år och diskuterat de här frågorna, men de är nog så viktiga så vi kan gärna diskutera dem vidare. Det finns en avsevärd skillnad mellan alliansregeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Det finns många skillnader men inom bland annat det här området kan man se väldigt tydligt att Socialdemokraterna vill höja till exempel arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år med 17 miljarder kronor. Det vill man göra för att kunna finansiera höjda ersättningar till dem som inte arbetar. I det här läget är höjd a-kassa ingenting som skapar flera jobb. Det är där skiljelinjen går, det vill säga en aktiv jobbpolitik eller en aktiv politik för höjda ersättningar när man inte arbetar. Jag tror också att det är oerhört viktigt att se på resultatet av regeringens politik. Där kan vi se att utanförskapet har minskat med någonstans runt 165 000 personer och sysselsättningen har ökat med drygt 200 000 personer. Trots en av de allvarligaste kriserna på arbetsmarknaden på 60-70 kanske 80 år har vi till skillnad mot övriga Europa kunnat upprätthålla en högre sysselsättning. Vi diskuterade alldeles nyligen här i kammaren ungdomsarbetslösheten. I Europa kan man se att 30 procent av ungdomarna har varit arbetslösa i ett år eller mer. I Sverige är det 7 1⁄2 procent. Ändå är det för många som står utanför. Därför väljer regeringen att satsa hälften av reformutrymmet på det som leder till jobb. Det är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är bland annat mer aktivitet i jobb och utvecklingsgarantin. Det är en fördubbling av förmedlarkontakterna på Arbetsförmedlingen. Det är mer utbildning. Det är mer praktik. Det är mer kompetensutveckling. Men vi tror att det också är viktigt att det är billigt för arbetsgivare att anställa. Jag nämnde tidigare att anställer man en ungdom som har varit arbetslös och kommit in i sysselsättningsfasen i jobb och utvecklingsgarantin och ungdomen får 16 500 i månaden brutto betalar arbetsgivaren så lite som 2 900 kronor i månaden. Det blir arbetsgivarens kostnad för att förmå arbetsgivare att anställa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och många gånger saknar utbildning eller har fel utbildning, har en funktionsnedsättning eller är födda utanför Sverige och därför har brister i svenska språket. Jag tycker ändå att Socialdemokraterna är svaret skyldigt när det gäller hur det kan bli lägre arbetslöshet bland ungdomar om man höjer arbetsgivarens kostnader och fördubblar dem med 15 eller 17 miljarder kronor. Hur leder det till att fler ungdomar får jobb? Det är ju jobben som är det allra viktigaste. Eller är det höjda ersättningar som är det viktigaste? Där tycker jag att Socialdemokraterna är svaret skyldigt.

Fru talman! Det är intressant att lyssna till Carl B Hamilton, men jag överlåter till Patrik Björck att svara på hans fråga så att jag ska ha tid över till Hillevi Engström. Det är intressant att notera att arbetsmarknadsministern upprepar att det är mycket bättre att människor lever i fattigdom än att göra något åt den. Jag återkommer till vad jag har sagt tidigare, nämligen att det finns statistik som pekar på att fattigdomen ökar i Sverige. Statistiska centralbyrån har jämfört läget 2006 med 2010. Fattigdomen ökar. Rädda Barnen har nyligen lagt fram en rapport och pekat på att barnfattigdomen ökar. Vi vet att allt färre har möjlighet att uppbära a-kassa. Då säger Hillevi Engström att deras åtgärder är så framgångsrika. Men de är inte det. Den allmänna sänkningen av arbetsgivaravgiften för alla företag har inte fått den sysselsättningseffekt ni trodde. Tvärtom har den inte lett till ökad sysselsättning i någon större omfattning. Krogmomsen var den stora frågan i höstas. Sänkningen av krogmomsen skulle leda till fler jobb inom hotell och restaurang. Där pytsade ni ut över 5 miljarder på ett bräde, utan att det fanns något underlag för om den skulle ge någon ökad sysselsättning eller inte. Men ni påstod att den skulle ge ökad sysselsättning. Det är fråga om hemmasnickrade grejer på moderatkansliet. Det finns ingen forskning som säger att den ökar sysselsättningen inom hotell och restaurangnäringen. Nu grinar verkligheten er i ansiktet. Den 5 april kunde jag läsa i Göteborgs-Posten att Hotell och restauranganställdas a-kassa måste höja avgiften med ytterligare 50 kronor därför att arbetslösheten ökar inom hotell och restaurangnäringen. Det är tvärtemot vad ni sade skulle ske i höstas. Nu har allt fler av de arbetslösa deltagit i de åtgärder som Hillevi Engström har pratat om här men inte fått något jobb utan har åter kommit tillbaka till arbetslöshet och uppbär därmed a-kassa igen. Effekten av er politik är nedslående. Den är inte framgångsrik. Vad vill Socialdemokraterna? Vi vill framför allt att det ska finnas aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inte att det ska vara aktivitetsförbud i 90 dagar, som den borgerliga regeringen har infört - för att ta ett exempel. Vi tycker också att det var fel att ni drog in pengarna till gymnasieskolan. På så sätt är det färre människor som kan jobba inom gymnasieskolan, som är så viktig för våra ungdomar. Regeringen är splittrad i fråga om vilka åtgärder som ska vidtas. Carl B Hamiltons parti vill ha sänkta ungdomslöner. Det handlar inte bara om att ersättningsnivåerna ska sänkas vid arbetslöshet utan också om att lönerna ska sänkas ytterligare för ungdomar. Centerpartiet har framfört liknande önskemål. Ni har hela tiden en agenda för att göra det sämre för de människor som redan har det besvärligt i samhället. Det är tydligt att er politik leder i den riktningen. Jag ska avsluta med en siffra. Nu finns närmare 100 000 personer i åldern 18-24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Av dem har 40 procent varit arbetslösa i mer än sex månader och lever dessutom på låga ersättningsnivåer - i de fall de uppbär a-kassa.

Fru talman! Tack för svaret! Jag vill komma tillbaka till min fråga om fas 3. Varför lönar det sig inte just nu, varför finns det inte drivkraft, incitament, för arbetsgivare att låta den som deltar i fas 3 gå över i en anställning? Arbetsgivaren blir av med en ersättning på 5 000 kronor. Varför finns det ingen drivkraft? Det talas så mycket om att det ska löna sig att arbeta, och ersättningsnivåerna sänks. Det borde vara likadant åt det hållet. Det förvånar mig mycket. Det är så tydligt att 30 000 personer har låsts in där de inte får hjälp av Arbetsförmedlingen. På sin höjd kanske de får gå en kurs där de får lära sig att skriva cv, men det sker inga större utbildningssatsningar som skulle kunna skapa en matchning till jobb. Varför ser man inte över och förändrar detta när man kan se att detta är misslyckat? Jag kommer inte på något annat svar än att det är en medveten politik för att situationen ska bli så besvärlig och ersättningen så låg att de arbetssökande accepterar jobb för lägre löner. För att skapa sådana jobb måste man satsa på RUT-avdrag så att den branschen växer till, momssänkning eller en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga. Men här i talarstolen hävdar man att sådant inte skapar arbetstillfällen. I en situation där 75 procent av de unga har jobb och 25 procent inte har jobb, varför riktas inte en satsning mot de 25 procent arbetslösa i stället för att även smeta ut satsningarna på de övriga 75 procenten? Det är en märklig politik.

Fru talman! Vi kan konstatera att ni lever efter era teorier. Det gör Carl B Hamilton och regeringen. Inser ni inte att teorierna blir fel i verkligheten? Vi ser verkligheten. Ni kan hänvisa till experter hit eller dit. Vi vet att jämviktsarbetslösheten har vuxit och ligger på 7-8 procent. Ungdomar går utan jobb. Samtidigt ser vi en stor brist inom näringslivet när de säger att de inte får den personal de behöver och vill anställa eftersom personalen inte har rätt kunskaper. Ert svar, efter era teorier, blir att sänka momsen på krogen. Det måste vara några fantastiska teorier ni följer eftersom teorierna ska ge jobb, samtidigt som arbetsgivarna konkret säger att de behöver ungdomar med rätt kompetens, kunskaper och utbildning. Det finns behov av arbetskraft, och arbetsgivarna vill anställa. Men ni följer era teorier om att en usel a-kassa kommer att driva folk till jobb. Varför tittar ni inte på efterfrågesidan? Arbetsgivarna efterfrågar arbetskraft med kunskap och utbildning. Det är precis vad som behövs. Ni svarar med en momssänkning. I stället för att gå till ett jobb lämnar man a-kassan. Det är resultatet av era försök att omsätta era teorier. Varför ser ni inte verkligheten? Sedan kan man försöka vara akademisk och säga att det beror på det ena eller det andra. Men se på verkligheten. Det fungerar inte med momssänkningar, Carl B Hamilton. De ger inte jobb. Försök bevisa att de ger jobb. Varför kan inte ungdomarna ges kunskap så att de kan ta de jobb som efterfrågas?

Fru talman! De svenska och utländska studier jag har hänvisat till har tagits fram under lång tid. Olika länder har jämförts med varandra, och så vidare. De visar ett entydigt resultat. Det innebär, Patrik Björck, att om man ställer sig frågan om en sänkning eller höjning av a-kassan påverkar arbetslösheten är svaret ja. Blanda inte bort korten genom att tala om fattiga länder. Undersökningarna har gjorts i industriländer av Sveriges typ för att se hur en förändring i a-kassan påverkar sysselsättningen. För att tala om verkligheten: Det är fråga om en systematisk analys av verkligheten med hjälp av statistiska metoder. Det är mer tillförlitligt, det vill säga empiriskt forskningsarbete och utredningsarbete, än att träffa väl så många människor, som jag är övertygad om Raimo Pärssinen gör. Det är en beskrivning av verkligheten som jag menar att man ska använda sig av när man fattar ekonomisk-politiska beslut. Sedan finns det andra saker som man naturligtvis också ska väga in. Det som jag tycker är mest värt att citera, därför att det är så fullständigt käpprätt åt skogen, är det Patrik Björck säger: Forskningen existerar inte. Patrik Björck har suttit i arbetsmarknadsutskottet i rätt många år och har ändå lyckats förtränga den här informationen och de här studierna. Det är ett underbetyg åt Patrik Björck att han inte ens vet att den här forskningen existerar. Sedan får vi se vad den av riksdagen beställda utvärderingen av jobbskatteavdraget leder till. Vi får också notera att den här regeringen har gjort mer reformer på skol och utbildningsområdet än vad jag tror har gjorts på de senaste hundra åren. Däri ligger bland annat att binda ihop arbetsliv och skola på ett mycket bättre sätt. Men det får vi utveckla vid ett annat tillfälle.

Fru talman! Nej, regeringens politik fungerar inte i verkligheten, Carl B Hamilton. Tyvärr fungerar den inte heller i teorin. Jag har just som ledamot i arbetsmarknadsutskottet fått tillfälle att ställa kontrollfrågor till en del forskare, som lite slarvigt uttalar sig som Carl B Hamilton har gjort i talarstolen i dag. Så fort man får ställa lite kontrollfrågor backar de hela vägen tillbaka. Det finns inte någon sådan teori. Tittar vi på jämförbara industriländer, till exempel OECD-området, är det tvärtom så att forskarna uttalar sig för att en generös arbetslöshetsförsäkring förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Det i sin tur ser till att rätt folk hamnar på rätt arbete. Det förbättrar effektiviteten och produktiviteten i samhället. Och det i sin tur skapar fler jobb. Den politiken finns det forskningsstöd för inom OECD-området. Ställer man kontrollfrågor om det där slarviga påståendet att ersättningsnivån styr arbetslösheten faller det platt till marken, fru talman. Jag har gjort det vid flera tillfällen. Jag har haft den möjligheten just som ledamot i arbetsmarknadsutskottet. En fungerande arbetslöshetsförsäkring som en del i en aktiv arbetsmarknadspolitik är det som kan skapa en bättre fungerande arbetsmarknad och förbättra matchningen. Det är det vi socialdemokrater står för. Det innebär naturligtvis att en arbetslöshetsförsäkring måste utformas på ett sådant sätt att den leder just till det man vill. Jag ställde tidigare frågan till ministern, men jag kan inte ställa den till Carl B Hamilton eftersom han inte har några inlägg kvar. Det skulle vara spännande att någon gång få svaret, eftersom vi har ett så massivt forskningsmaterial: Vilken ersättningsnivå har ni forskningsstöd för?

Fru talman! Jag vänder mig till Mattias Jonsson eftersom han kom med några frågor, för att kanske klargöra lite grann vad som gäller för jobb och utvecklingsgarantin. Jag tror att det som regeringen nu gör är viktigt, det vill säga att se på de utvärderingar som har gjorts. Det har varit för låg aktivitet i jobb och utvecklingsgarantin, och därför har vi nu satsat oerhört stora resurser på Arbetsförmedlingen. Man ska förstärka aktiviteten redan när människor kommer in i jobb och utvecklingsgarantin och även ge möjlighet till arbetsmarknadsutbildning i sysselsättningsfasen. De personer som är i sysselsättningsfasen står över huvud taget väldigt långt från arbetsmarknaden. De har varit arbetslösa mellan sju och åtta år i snitt. Många är äldre, och många har funktionsnedsättningar. Det är därför regeringen har gjort en förstärkning av det särskilda anställningsstödet som gör att arbetsgivaren till en låg kostnad kan anställa en person som har varit arbetslös under en lång period. Vi har också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över anordnarbidraget. Anordnarbidraget fungerar i det stora hela ganska bra, speciellt för dem i den sociala ekonomin som tar emot långtidsarbetslösa. Det ger dem en bra grund att stå på och leder vidare till sysselsättning, inte minst inom sociala företag. Det gäller också idrottsrörelsen, kyrkan och många av de aktörer som ger arbetslösa en chans att komma in på banan igen. Tanken är också att man inom jobb och utvecklingsgarantin ska ha fått mycket stöd och hjälp med praktik, utbildning och annat så att man kommer ur jobb och utvecklingsgarantin före sysselsättningsfasen. Det är sju åtta personer som lämnar för jobb eller studier före sysselsättningsfasen. Men det kan bli betydligt bättre. Jag brukar inte hålla med Raimo Pärssinen särskilt ofta, men i detta fall ska jag försöka problematisera lite grann kring de brister som näringslivet upplever: Man har brist på rätt kompetens och utbildning. Ja, i vissa delar är det så. Det är därför vi har gjort kraftfulla satsningar just på utbildning och kompetensutveckling. Det är därför vi har gjort förändringar i gymnasieskolan som ska göra att färre ungdomar slutar skolan utan att ha en gymnasieutbildning att stå på. Forskningen visar nämligen att när man gjorde om gymnasieskolan till att vara högskoleförberedande för alla som gick där och med mycket högre grad av teori ökade avhoppen. Nu ger man fler möjligheter att få en bättre grund att stå på. Skola och utbildning är förstås grunderna för att komma vidare i arbetslivet. Det är inte heller så enkelt som jag tycker att Raimo Pärssinen låter påskina, att de långtidsarbetslösa ungdomar som har slutat utan godkända betyg lätt kan omsättas till den arbetskraft som industrin efterfrågar. Det är ingen enkel resa, utan industrin efterfrågar ganska hög kompetens. Låt mig ta ett exempel. Jag var på LKAB i Kiruna, och de har ett stort anställningsbehov. Vi diskuterade mycket: Vad kan LKAB göra för att anställa personer som är långtidsarbetslösa i Kiruna eller dess omgivningar, till exempel ungdomar? Då säger LKAB ganska tydligt: Vi har ett krav att den som ska köra grävskopa i gruvan måste ha godkända gymnasiebetyg och bra kunskaper i svenska. Det är miniminivån för att bli anställd där, även om man kanske tycker: Måste man verkligen kunna det innan man kommer in på ett jobb? Ja, säger LKAB kompromisslöst. Då är svaret: Gå tillbaka till skolan och utbilda er! Därför ger vi möjlighet till ett förhöjt studiebidrag för att man ska få en bra grund att stå på. Det finns ingen quick fix. Det finns ingen arbetsmarknadsutbildning på ett halvår eller ett år som gör att personer blir anställbara. Det är ett långt och tålmodigt arbete. Motivera! Gå tillbaka till skolan eller till en arbetsmarknadsutbildning, till exempel inom gruvindustrin! Det erbjuder vi också. Flera olika verktyg behövs i verktygslådan. Att höja ersättningen i a-kassan är inte lösningen. Det leder inte till att fler får jobb. Lösningen är att rusta personerna så att de får en bra grund att stå på och blir anställbara.
Fru talman! Jag antar att Hillevi Engström har missuppfattat Socialdemokraterna. Vi har aldrig sagt att det bara handlar om att höja ersättningsnivåerna - aldrig. Vi talar hela tiden om att ersättningsnivåerna i en omställningsförsäkring ska vara på en sådan nivå att man kan leva på det medan man tar möjligheten till annan utbildning som gör att man kommer tillbaka i arbetslivet igen. Den kombinationen är oerhört viktig. Ni ser inte det sambandet. Det är bland annat det den här debatten har handlat om. Varför ska man reducera möjligheterna för människor att leva ett någorlunda drägligt liv samtidigt som de deltar i en arbetsmarknadsutbildning, en vuxenutbildningsinsats eller vad som helst för att få möjlighet att komma tillbaka i arbetslivet? Det är det som är så konstigt, att ni har denna dogmatiska inställning att människor som har hamnat i arbetslöshet ska pressas tillbaka i arbetslivet genom att ersättningsnivåerna ska vara så låga som möjligt. Varför satsar ni då inte på yrkeshögskolorna? Varför satsar ni då inte på folkhögskolorna? Varför satsar ni då inte på vuxenutbildningen för människor så att de får möjlighet att komma tillbaka i arbetslivet? Det finns metoder för att få människor i arbete och få dem att ta till sig kunskaper för att komma i arbete. Återigen visar regeringen brist på empati för människor i en svår situation. Det är bara att beklaga att regeringen ännu inte har insett allvaret i denna situation. Jag kan bara notera att vi häromdagen kunde läsa i en av Sveriges största morgontidningar att arbetslösheten är ett allt större problem, framför allt ungdomsarbetslösheten. Av de 30 kommuner som har den högsta ungdomsarbetslösheten i Sverige är 17 borgerligt styrda. Jag vill rekommendera Hillevi Engström att kontakta de 17 kommunerna och föra samtal med kommunalpolitikerna där om vad de tycker om den uppkomna situationen. Det kanske kan bidra till en bättre debatt nästa gång.

Fru talman! Tack för denna interpellationsdebatt! En sak jag tror är oerhört viktig för framtiden, om man tittar lite längre fram, är att varje barn och ungdom blir bemött med stor respekt och får en bra grund att stå på i grundskolan och gymnasieskolan, alldeles oavsett det enskilda barnets förutsättningar, begåvningar och intressen. Vi har haft ett långt misslyckande där många har slagits ut från skolan utan någon grund att stå på. Vi har också stora utmaningar när det gäller många utrikes födda som kommer till Sverige. Ska vi kunna ha ett öppet land - vilket jag förespråkar - med en liberal inställning om att människor gärna ska få komma till Sverige, för att arbeta men också på grund av flyktingskäl, måste vi ha en arbetsmarknad som välkomnar människor och som ser till de kompetenser och erfarenheter som de har med sig och som också kanske tänker bort en del saker och tänker att man kan ha med sig väldigt goda erfarenheter utan att man har det perfekta svenska språket med sig utan kan lära sig det på arbetet. Jag var häromveckan uppe i Övertorneå, där vi i Sverige, Norge och Finland tillsammans har en utbildningsinstitution där man arbetar med yrkesutbildning. Det är en högt kvalificerad yrkesutbildning som ger de allra flesta jobb efter skolan. Där har man en helt annan filosofi, nämligen att man börjar lära sig ett jobb och sedan lär sig språket. Där utbildar lärarna på svenska, finska, norska och engelska. Men även de som kommer från andra länder, som inte kan dessa språk, kan göra sig förstådda och kan lära sig något av alla de yrken som man utbildar i. Vi måste ha flera vägar in på arbetsmarknaden, sänka trösklarna, göra det billigare för arbetsgivare, göra det enklare att anställa och ha mer av den typ av utbildning som leder till arbete. Jag tycker att vi ska fortsätta den här debatten vid ett annat tillfälle och tackar för i dag.